Herr talman! Sista delen av herr Ohlins anförande var både intressant och balanserad. Den saknade ändå inte, det vill jag säga till herr Ohlin och andra, tankeeggande framtidsvisioner som jag tror rymmer mycket av politisk realism. Men det var inte för att betygsätta herr Ohlins tal som jag tog till orda utan för att svara på en fråga som han ställde till mig. Han nämnde planerna på att införa nya skatteregler i Tyskland, den s.k. momsen, som åtminstone under en övergångstid kunde medföra svårigheter för utanförstående länder, och frågade vad den svenska regeringen — jag var inte själv inne i kammaren när han sade det, men det har refererats för mig — planerade eller tänkte sig i detta sammanhang. Denna fråga är för närvarande föremål för studier i OECD, där vi också deltar. De svårigheter som man kan befara utsätts inte bara länder utanför EEC för utan även EEC:s medlemsländer. Det finns därför, föreställer jag mig, ett ganska starkt gehör för att man redan på detta stadium får en grundlig undersökning av följderna av en ändrad lagstiftning i den riktning som ryktena antytt. Sedan vi har fått det klarlagt, är tidpunken kommen för att överväga gemensamma demarcher, kanske t.o.m. gemensamma åtgärder. Det är mitt svar på den frågan. Herr Ohlin hade vänligheten att läsa upp delar av ett intervjuuttalande av mig till en svensk journalist. Jag erkänner gärna att det var en bra intervju, men jag vill samtidigt tillägga att om den hade getts, inte den 22 maj utan låt mig säga någon gång i slutet av juli eller augusti, så hade jag nog känt mig föranlåten att uttrycka mig annorlunda än jag gjorde i intervjun.

Jag vill ha sagt det utan att ta upp en ny diskussion på detta stadium om den saken.

Jag vill med anledning av att herr Ohlin utvecklade sin syn på vad som borde ha ingått i ansökan till EEC denna gång säga, att 1961—1962 stod vi i en annan situation än vi hoppas göra i dag. Man har inte nu utifrån sagt till oss att man över huvud taget inte kan överväga en öppen ansökan. Det sades den gången: Ni är tvungna att precisera om ni vill förhandla efter 8 237 eller 8 238 — vilket jag faktiskt har framhållit i ett tidigare anförande i dagens debatt. Då svarade vi att det blir § 238. Det finns efter vad jag kan se tre olika ansökningsformer som Sverige kan välja mellan. Antingen kan Sverige söka medlemskap eller en direkt association eller också inge en ansökan där formen hålles öppen. Det sistnämnda har gjorts och därför har vi inte sagt, att vi under alla omständigheter föredrar ett medlemskap — det beror ju helt och hållet på i vilken form och på vilket sätt våra neutralitetsförbehåll och krav kan tillgodoses. Herr Ohlin! De ändringar som ägde rum mellan den 7 juli och den 26 juli i utrikesnämnden var små och närmast av formell art.

På ett annat ställe utbytte vi ordet »överlägga» mot ordet »förhandla». Det var ändringarna. Jag överlåter åt kammarens ledamöter att själva avgöra om detta var en så avgörande skillnad i sak, att även folkpartiet med den mera kritiska inställning det intog den 7 juli hade fullt fog för att nu till slut, om än med en viss tvekan, sluta upp kring regeringens linje. Det är glädjande att det behövdes så små ändringar för att få den uppslutning som vi ändå från början önskade.

I vår ansökningshandling hänvisar vi uttryckligen — och den är offentlig — just till vår ansökan 1961 och till vad vi sade 1962. Därmed gav vi också uttryck åt kontinuiteten i vårt ståndpunktstagande. Situationen kanske inte uppkommer men vi kan inte utesluta att Sverige kommer att ställas inför kravet. När då frågorna ställs till mig är mitt svar detta, som jag, om jag räknar rätt, nyss upprepat för femte gången — om jag inkluderar det besked jag givit pressen på den fråga jag ställdes inför efter utrikesnämndens första sammanträde den 7 juli. Jag tycker att det är nödvändigt att lämna ett sådant klargörande, och riksdagen har rätt att fordra det. Suddigt tal hjälper oss härvidlag ingen vart.

Svårigheterna blir då för stora. Det är visserligen sant, som herr Ohlin påpekade, att Romfördraget inte stadgar någonting om försvarseller utrikespolitik, men där finns ändå bestämmelser vilka vi som neutral stat inte anser oss kunna underskriva. Vi vill ha rätt att själva sluta handelsavtal och rätt att säga upp avtalet — en rätt som jag hoppas aldrig skall behöva begagnas.

Den garantin har vi inte utan vidare. Det skall vi komma ihåg. När det gäller tillämpningen och utbyggnaden av Romfördragets programsatser innebär fördraget självt betydande institutionella svårigheter för oss, eftersom det inte kräves enhällighet, till skillnad mot om alldeles nya områden skall inkluderas i fördraget. Vidare sade herr Ohlin — och han stödde sig därvid på en icke namngiven auktoritet i Bryssel — att associationen är betydligt besvärligare än medlemskapet för ett neutralt land, ty i medlemskapets form kan det neutrala landet hävda sina intressen på ett bättre sätt. Ja, man kan få nästan vilka besked man vill från Bryssel, beroende på vilka personer man där talar med. Vi vet inte hur associationsavtalet ser ut. Det kan hypotetiskt komma medlemskapet mycket nära, men det kan också å andra sidan vara begränsat tili några få fält. Jag kan mycket väl tänka mig ett associationsavtal i vilket våra möjligheter att gardera neutralitetsvillkoren är betydligt större än vid ett medlemskap. Om vi vill utverka undantag från bestämmelsen om att överlämna rätten att förhandla och sluta handelsavtal till institutionerna i EEC, så är det kanske lättare att åstadkomma det vid en association än vid medlemskap. Vi kan naturligtvis tänka oss ett protokoll som befriar oss från skyldigheten att följa Romfördragets bestämmelser på den punkten. Vi kan också få en uppsägningsrätt — som vi kanske inte behöver använda i praktiken, eftersom vi kan finna lösningar i förhandlingens form vid vår medverkan i en stormarknad — som är nödvändig för att vi skall kunna garantera och skydda vår neutralitet. Från vissa synpunkter är det lättare att få detta vid ett associationsavtal än vid ett medlemskap. Därmed har jag emellertid inte sagt att vi skall utesluta medlemskapet som en tänkbar form för vår framtida ansökan, som inte är vare sig en associationseller en medlemsansökan. Den är vad den betecknats som och som det står i skrivelsen till Gemenskapen, en ansökan där formen hålls öppen, ingenting mer och ingenting mindre.

Herr talman! När fru Eriksson i Stockholm säger att regeringen enligt herr Wedén har haft samma ståndpunkt hela tiden kommer fru Eriksson tydligen inte ihåg vad herr Wedén sade.

Jag förklarade att en noggrann undersökning i Bryssel visat, att man där med politiska syften såvitt man kunde fastställa avsåg ekonomisk politik, social politik och dylikt men inte utrikesoch försvarspolitik. Man höll sig nämligen inom ramen för Romtraktaten, där utrikesoch försvarspolitik inte nämns. Detta är mycket viktigt, särskilt som en journalist från TT fått detta om bakfoten och gjort en något vilseledande framställning av det. Beträffande ordet union tillåter mig inte tiden, fru Eriksson, att gå in på en noggrann språklig analys. Den engelska termen »union» har emellertid en mycket vidare syftning än den svenska termen union. Jag tror att det är bla. detta som är orsaken till fru Erikssons missförstånd. Det gäller att föra de olika medlemsfolken närmare varandra på det ekonomiska området i mycket vid bemärkelse. Den rörelse mot »union» som man därvid åsyftar gäller inte någon politisk union av den typ om innefattar försvarspolitik och utrikespolitik. Varifrån skulle man få en sådan, när inget härom förekommer i Romtraktaten? Herr Lange understryker nu att situationen är en helt annan än 1961—1962. Detta gläder mig. Vidare har herr statsrådet gjort följande uttalande — jag hoppas att han inte ändrar eller modifierar det i protokollet: »Vi föredrar under alla omständigheter medlemskap, om det är förenligt med vår neutralitet.» — Det kan inte vara särskilt många ord som är av mig här felaktigt återgivna, herr statsråd. Låt då Sverige säga på följande sätt. För sex—sju år sedan ansåg regeringen att endast en associering var möjlig. Nu har läget ändrats. Vi har också redan på ett tidigt stadium klargjort att vi tycker att medlemskap är den bästa formen för anslutning. Därför vill vi nu pröva om inte det som är bäst kan vara förenligt med vår neutralitet. Så enkelt är sammanhanget, och även herr Lange har nu faktiskt själv till min stora tillfredsställelse givit uttryck för det. Felet är bara att han inte drar den formella slutsatsen rörande den egentliga innebörden av Sveriges ansökan. Han uttrycker dock ståndpunkten så väl att det endast är slutsatsen som fattas. Fru Eriksson utmanade mig vidare beträffande frågan om modifikationerna i regeringens hållning. Låt mig bara påpeka att det som herr Lange läste upp inte var alldeles likgiltigt för att belysa en ändring i tonfallet, vilket man faktiskt i Bryssel fäster icke ringa vikt vid. Beträffande ståndpunkten i övrigt uppgavs det i nämnden att ett ambassadörsuttalande skulle göras som vi inte hade fått ta del av. I vissa avseenden skulle det bli mera positivt än själva ansökan. Dessa båda dokument skulle läsas tillsammans. I ambassadörsuttalandet samlade regeringen kurage till att nämna ordet medlemskap, det farliga ordet som inte skulle nämnas i ansökan såsom något vi var intresserade av. Sammanlagt blev intrycket alltså enligt min mening en viss förbättring. Jag tror emellertid inte, herr talman, att det är så särskilt fruktbärande att gå in på några detaljer i detta avseende, om vi inte kan hänvisa till protokollet. Själv har jag fört mycket noggranna anteckningar. Beträffande det som statsrådet Lange vidare framhåller om 8 238 är det verkligen skada, om han har de synpunkter som jag angav, att han inte också kan säga följande: Vi skall pröva huruvida medlemskap är förenligt med neutraliteten enligt § 237. Eftersom det gäller en öppen ansökan, vill vi, om detta stöter på svårigheter, resonera om förhandlingar enligt § 238. Eftersom vi gjort en öppen ansökan borde konsekvensen vara att vi hänvisade till båda para graferna men samtidigt framhöll, att vi är mest intresserade av att förhandla om det som vi tycker är det bästa, nämligen medlemskap enligt 8 237. Jag tycker det är skada att herr Lange inte kan säga detta. Ty såvitt jag förstår — och jag ber Er, herr statsråd, att utgå från att detta är en mycket ärlig undersökning, som jag så objektivt som möjligt sökt göra vid samtal med ett flertal personer i Bryssel i min egenskap av medlem av utrikesutskottet och i andra kapaciteter — fäster man i Bryssel mycket stor vikt vid att man får känslan inte att Sverige »önskar ha förbindelser med» etc. utan att Sverige vill deltaga i ett konstruktivt arbete för att föra de västeuropeiska folken närmare varandra. Ett tonfall som uttrycker detta är nästan lika viktigt som ordalagen.

genmäle: Herr talman! Herr Ohlin har alltmer börjat ägna sig åt språkvetenskap. Apropos vad han skrivit i Dagens Nyheter om att folkpartiet både vad beträffar tonfallet och i sak förmådde regeringen till väsentliga förbättringar, har nu klarlagts att förbättringen innebar att man bytte ut ordet »överlägga» mot »förhandla». När jag sedan konkret frågar vad »politisk» betyder i kommissionens rapport i uttrycket »politisk union», säger herr Ohlin, att det tydligen rör sig om ett översättningsfel. Förmodligen har man alltså inom utrikesdepartementet inte förstått vad herr Ohlin förstår — att översättningen inte skulle vara »union» utan något annat. Men att i detta sammanhang tala om Ööversättningsfel är väl en alltför billig reträtt för att den skall kunna tas på allvar.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att vid utrikesnämndens sammanträde den 26 juli förelåg inte instruktionen till vår ambassadör i Bryssel. Detta framhöll herr Ohlin. Det finns också en mening där ordet medlemskap är nämnt. Instruktionen offentliggjordes samtidigt med att den avgavs, och jag skall tilllåta mig att i kammarens protokoll läsa in den enda mening där ordet medlemskap är nämnt. Det står: »Medlemskap är en form som redan åren 1961—1962 av svenska regeringen från vissa synpunkter bedömdes som fördelaktig.» Något annat står det inte. Och jag vill än en gång understryka att vår ansökan är öppen och att vi visst inte utesluter att vi skall kunna medverka i medlemskapets form. Men det viktigaste för oss är att vi får neutralitetsförbehållen — med hänvisning till Romfördraget — tillgodosedda på ett sätt som fullt ut tillfredsställer oss. Sedan kan vi alltid resonera om formerna.
Herr talman! Om regeringen för sex år sedan sade att Sverige av kända skäl endast kan överväga associering men samtidigt framhöll att man i och för sig tyckte att medlemskap var den ur vissa synpunkter bästa anslutningsformen, så är detta en klar ståndpunkt. Men om man så vid ett senare tillfälle säger att vi inte vill utesluta någon form och gör en öppen ansökan — varvid man lägger in ett påpekande av att medlemskap i och för sig får anses vara den bästa formen — blir intrycket onekligen, och tack och lov för det, väsentligt mera positivt än intrycket av den tidigare ansökan. Herr Lange kan ju också hänvisa till att utvecklingen lett till en ny situation; han behöver inte svälja det för honom beska pillret och säga att regeringen på något sätt har modifierat sitt synsätt. Säg — om er prestige kräver det — att regeringen ser allting på samma sätt icke blott när det gäller neutraliteten utan över huvud taget — det är bara yttervärlden som ändrar sig, medan regeringen inte flyttar sig en milli meter. Säg detta bara ni konstaterar att regeringen nu kommit till en annan och mera positiv praktisk slutsats, ty detta är väsentligt för bedömningen av vår ansökan.

Herr talman! Jag tänkte uteslutande göra några korta reflexioner i anslutning till den debatt som förts i dag. Regeringsdeklarationen är alltför intetsägande för att den skall kunna ge underlag för en mera meningsfull debatt i den för Sverige så utomordentligt viktiga fråga som hela integrationsproblemet utgör; lösningen av detta problem blir nämligen avgörande för våra möjligheter att i framtiden skapa förutsättningar för en tillräcklig framstegstakt. Detta är väl någonting som många gånger framförts i debatten under senare år, inte minst från närings livets sida. Men om en sådan här debatt skall bli meningsfull måste den omfatta också de utredningar om problematiken som gjorts. Vi har i dag fått reda på att det är omöjligt för regeringen att lägga de handlingarna på bordet av den anledningen att man då samtidigt skulle avslöja ställningstaganden som inte bör offentliggöras förrän en förhandling påbörjats. Men då är det väl sent att låta Sveriges riksdag debattera dessa problem. När EFTA-organisationen bildades ansågs det rätt allmänt att denna sammanslutning av en del av Europas länder var ett steg på vägen mot ett mer allmänt ekonomiskt samarbete i Europa.

Men med tanke på de tidigare förhoppningarna att EFTA skulle bli början till ett mer intimt samarbete på det ekonomiska planet är det förvånansvärt att någon samordning inte förekommit när det gäller inträdesansökningarna. Hade inte ett samlat ansökningsförfarande varit rimligare, och borde inte hänsynen till alla parter inom frihandelsområdet ha krävt ett sådant förfarande? I varje fall borde väl det största landet — som kanske också haft de största fördelarna av denna frihandel — ha visat en sådan förståelse för de övriga. Vi har i dag hört att något sådant inte varit möjligt att åstadkomma. Om emellertid ett eller flera länder skulle vinna inträde, måste detta för de kvarvarandes vidkommande komma att innebära nästan oöverstigliga svårigheter, då en viss anpassning redan har skett till de ändrade förhållanden som inträtt genom «tillkomsten av EFTA. För Sveriges vidkommande tor de de största fördelarna ha varit att vi fått den efterlängtade nordiska marknaden. Man behöver inte fördjupa sig särskilt mycket i handelsstatistiken för att komma underfund med att detta förhållande betytt en hel del, inte minst för handeln i år.

Värdet av nordisk samverkan har näppeligen någonsin framträtt mera tydligt än under den senaste Kennedyronden. Om Norge och Danmark skulle vinna inträde i EEC, blir situationen för Sverige synnerligen kritisk. En förlorad nordisk marknad innebär, om inte en katastrof för vårt näringsliv så dock en synnerligen allvarlig situation.

Vad neutraliteten kräver står väl alldeles klart för oss alla. De demokratiska partierna är ju helt överens därom. Man frågar sig då vad anledningen är till att vi måste offra nästan en hel dag här i riksdagen för att diskutera detta självklara problem.

De svårigheter som Sverige kommer att få brottas med i framtiden vad beträffar handelsblocken är dock inte de enda bekymren för oss när det gäller att hänga med i konkurrensen. Vi har vårt höga kostnadsoch skatteläge, men vi har framför allt den s.k. förfalskade konkurrensen från de diktatoriski styrda länderna, inte minst de kommunistiska. Denna från den fria marknadshushållningens princip helt avvikande handel bör icke tillåtas att få fritt tillträde till vårt land. Det gäller för oss att se om vårt hus på detta område. Det allvarliga i den nuvarande utvecklingen framgår särskilt, om man ser på vad som har skett innevarande år vad beträffar importen från vissa länder. Sålunda har importen hitintills ökat med 60 procent från Hongkong och 140 procent från Jugoslavien för vissa varugrupper. Jag vill understryka att man bör ha all förståelse för u-ländernas problem, men jag tvivlar på att lösningen av detta ligger i en politik, som innebär att stora delar av svenskt näringsliv slås sönder. Det är orimligt att tillåta att i och för sig goda företag, som mycket väl klarar konkurrensen från länder med en riktig prissättning, slås ihjäl och att svenska arbetare görs arbetslösa, bara därför att vi inte vill stoppa en handel som inte har något gemensamt med en sund konkurrens.

Herr talman! Jag skall inte göra något försök att recensera den här långa debatten. Men vi har väl alla ett intryck av att den i viss mån präglats av osäkerhet och förvirring helt enkelt därför att vi vet så litet om framtiden då det gäller lösningen av marknadsfrågorna i Europa. Herr Antonsson har hållit ett anförande med en kortfattad men ändå myc ket intressant analys av den aktuella historiska utvecklingen i vår världsdel. Jag skall inte ta upp de synpunkter han anförde men vill betona att vi i dag, herr talman, upplever en i ett avseende mycket underlig situation. Alla västeuropeiska länder — både de som är med i marknadsblocken och andra — har betygat vikten av en ökad europeisk ekonomisk integrering. Som delegat i Europarådets rådgivande församling under fyra år har jag hört detta upprepas ideligen. Alla har sagt att vår världsdel måste få till stånd ökat ekonomiskt samarbete för att kunna stå sig i konkurrensen med länderna på andra sidan oceanerna o.s.v. Ändå har det inte hänt särskilt mycket, och det märkliga är att ett enda lands regering stoppar hela utvecklingen. Jag vill inte säga att det är ett lands statschef som gör det, ty jag tror att president de Gaulle har den franska regeringen bakom sig och att han för en politik som kommer att vara Frankrikes även när han lämnar sitt ämbete. Det är en underlig historisk situation att ett land i världsdelen på detta sätt har kunnat stoppa utvecklingen. Här står vi i dag tveksamma och frågande inför vad som kommer att hända, därför att den franska regeringen enligt gammalt historiskt mönster försöker spela sfinxen vid Seinen. Det måste vara en förnedrande situation för Västtyskland och andra länder inom EEC att uppleva hur en enda regering tror sig sitta inne med sanningen och anser sig ha makt och möjlighet att styra de andra i dessa ytterst viktiga frågor. Herr talman! Det är min personliga uppfattning att det är utomordentligt viktigt, att Sverige i någon form kan uppnå ett intimare samarbete med EEC-staterna. Jag är sålunda personligen en mycket varm anhängare av en svensk anslutning till Gemensamma marknaden. <:Neutralitetskriteriet är självklart — vi är alla överens om detta — och jag tror att handelsministern be dömde frågan alldeles rätt då han framhöll, att en association är den mest naturliga och näraliggande lösningen i dagens läge. Jag skulle vilja gå ett steg längre och vara beredd att klart uttala, att vad Sverige eftersträvar är en associering med Gemensamma marknaden. I praktiken tror jag nämligen att det är definitivt omöjligt att vinna fullt medlemskap med bibehållande av neutraliteten och med respekt för de krav som vi för övrigt uppställer för medlemskap. Vi bör nog också, herr talman, undvika att som herr Hermansson i dagens debatt skrämma Sveriges folk för negativa följder av en anslutning till Gemensamma marknaden. Herr Hermansson har talat om riskerna för arbetslöshet och riskerna för att vi inte skall kunna föra den ekonomiska politik vi önskar. Jag tror inte att sådana risker föreligger. Låt mig erinra kammarens ledamöter om att betydligt större avsnitt av näringslivet är förstatligade i Frankrike och Italien än i Sverige. I de länderna har det inte varit oförenligt med EEC medlemskap att bedriva en mycket mera utpräglad statssocialism än den vi har i vårt land. Jag betraktar det som självklart att Sveriges anslutning till EEC i någon form måste förutsätta att vi behåller rätten att föra en konjunkturpolitik och bekämpa arbetslösheten, om den kommer, och att vi över huvud taget har rätt att slå vakt om den sysselsättning, den ekonomiska standard och den sociala trygghet som vi har skapat här i landet. Vi skall dessutom göra klart för medborgarna att ett medlemskap i EEC med tillgodoseende av de krav, som vi har sagt oss inte kunna ge avkall på, innebär rätt för oss att handla med länderna utanför Gemensamma marknaden: med Östeuropa, Förenta staterna, u-länderna 0. s. V. Under dagens debatt har det också sagts att det tar mycket lång tid innan vi över huvud taget kommer fram till en realbehandling av dessa frågor. Det är säkert riktigt. Vi rör oss här med gåtor, som vi först långt in i framtiden kommer att finna lösningar på. Därför är de väsentliga frågorna inte vad som hänt vid utrikesnämndens överläggningar under det senaste året, utan vad vi skall göra här i Sverige under tiden medan vi väntar på att en vidgad europeisk marknad blir verklighet. Vi kanske kan medverka i en ny Kennedyrond. Många politiker i världen tror att det är möjligt att globalt åstadkomma en ytterligare sänkning av tullhindren och att kanske också på andra områden åstadkomma lättnader i världshandeln. På tal om Kennedyronden vill jag här passa på tillfället att för min del uttala ett tack till de svenska och nordiska förhandlare som arbetade så framgångsrikt under den senaste Kennedyronden, vilken som redan sagts resulterade i mycket betydelsefulla framsteg inte minst när det gäller nordiskt samarbete. De framstegen är så stora att det inte finns någon anledning att efter dem betrakta det som en katastrof, om Sverige av något skäl inte skulle vinna någon form av medlemskap i Gemensamma marknaden. Medan vi sålunda väntar på en lösning av de stora marknadsfrågorna skall vi agera på andra fält. Ett av dessa är EFTA, och det har vid flera tillfällen framhållits att vi skall försöka stärka denna organisation. Jag skulle gärna vilja att denna åsikt något mera preciserades. Vad är det vi skall stärka i EFTA och på vilka områden är det vi skall ha möjligheter att utvidga EFTA samarbetet? Om EFTA skall vara ett frihandelsområde och inget annat, finns det kanske inte så mycket mer att göra. Vill man då förvandla EFTA till något annat än ett frihandelsområde? En sådan uppfattning har mycket ofta framförts, inte minst i den offentliga debatten. När utrikesutskottet besökte EFTA högkvarteret i Geneve ställde vi också frågan om en eventuellt utvidgad EFTA samverkan. Det var då — liksom över huvud taget är fallet — mycket svårt att konkretisera och precisera vad som skulle kunna göras för att få en sådan fördjupning av samarbetet inom EFTA. Det är naturligtvis inte bara patentlagstiftning och dylikt som vi har anledning att syssla med. Det måste finnas flera djupgående och viktiga uppgifter för en sådan samverkan. I detta sammanhang vill jag gärna göra en personlig deklaration. Jag är inte så helt övertygad om EFTA-solidaritetens styrka i alla sammanhang. Herr Bohman har tidigare i dag erinrat om ett par frågor, som jag ställt till den brittiske chefsförhandlaren i dessa spörsmål och som besvarats på ett mycket negativt sätt. Jag tror att vi har anledning att ibland ställa oss något tvivlande i det spel som bedrivs i den kalla osminkade verklighet där vi lever. Om vi hade levt i den bästa av världar, hade vi kunnat lita på varandra. När det hårdnar till, herr talman, och de enskilda ländernas intressen kommer i fara, kan man kanske inte alltid räkna med att EFTA-länderna solidariskt skall stödja varandra och stå kvar vid de löften som uttalats i de högtidliga sammanhangen. Om vi skall kunna stärka EFTA, måste detta enligt min mening ske under de bestämda förutsättningarna, att det inte finns möjligheter för några medlemsstater att svika sina förpliktelser. EFTA-solidariteten måste slås fast såsom något utomordentligt avgörande för att vi för vår del skall vara intresserade av att ytterligare fördjupa samarbetet inom organisationen. Jag tillhör dem som tror att ett ökat nordiskt ekonomiskt samarbete är utomordentligt betydelsefullt, och jag vill gärna ha det sagt här i dag också, men jag tror att vi har stora praktiska svårigheter att klara denna uppgift, ty det nordiska samarbetet saknar de exekutiva organ som kan vara nödvändiga för ett effektivt samarbete. Det gäller på det kulturella området, på det merkantila området och på andra områden. Det är ganska lätt att i Nordiska rådet eller i andra sammanhang, där nordiska politiker träffas, göra uttalanden, avfatta resolutioner och fatta beslut, men det är mycket svårt att föra ut dem i praktiken. Vi saknar i betydande utsträckning de administrativa gemensamma nordiska resurser som kan behövas för att i praktiskt liv föra ut de beslut som fattas i de parlamentariska församlingarna. Jag vill, herr talman, ta detta tillfälle i akt för att uttala en önskan om att det skall vara möjligt att nå fram till en effektivisering av det nordiska samarbetet på det här området. Samtidigt vill jag gärna ha sagt att i debatten om marknadsfrågorna och om det fördjupade samarbetet i Norden, inom EFTA och i den stora europeiska Gemenskapen vet vi naturligtvis för litet. Framför allt vet vi alldeles för litet om vilken effekt ett ökat samarbete har på prisnivåerna i de skilda länderna. Jag har väl liksom många av mina kamrater i kammaren gått ut och sagt till folk att det kan bli sänkta priser, om vi avskaffar tullhindren och över huvud taget underlättar handeln. Det är inte så säkert att det är på det sättet. Det är till och med möjligt att avskaffade tullar kan verka höjande på priserna. Europarådet har satt i gång en undersökning för att ta reda på hur det verkligen förhåller sig. Min tankegång är, att om regeringarna avhänder sig inkomster som de normalt har via tullar, så måste de ta igen förlusten på något sätt. Regeringarna och parlamenten kan inte avstå inkomster för sin budget, och minskas tullinkomsterna tar de i stället in motsvarande belopp via skatten. Den höjda skatten kan ju i sin tur då få en prishöjande effekt. Där uppkommer en rad mycket intressanta ekonomiska sammanhang, som inte är tillräckligt klarlagda. Det vi skall säga till folk är att ökat samarbete mellan länderna, minskade handelshinder och ett ökat varuutbyte är till gagn över huvud taget genom att det åstadkommer en bättre ekonomisk planering och innebär ett bättre utnyttjande av våra ekonomiska resurser i världsdelen. Det ökade varuutbytet medför en högre standard. Detta resonemang, herr talman, om tullar och priser gäller inte minst u-länderna, där jag vill varna för övertron på — som också har framförts i denna debatt tidigare i dag — att man bara genom att lova att ta bort tullarna på u-landsprodukter därmed gör u-länderna någon särskilt stor tjänst. Vi har tagit bort tullar på u-landsprodukter i vårt land t.ex. i fråga om bananer, kaffe och kakao. Jag vet inte, herr talman, om det svenska folket har köpt ett skvatt mer av dessa varuslag. När dessa små tullsatser har försvunnit har den svenska statskassan emellertid avhänt sig en inkomst på ett hundratal miljoner kronor, som eljest möjligen hade kunnat användas till internationell hjälpverksamhet. Även då det gäller u-länderna är således tullresonemanget av mera perifert intresse. Det har framför allt en psykologisk effekt. Genom att vi tar bort hindren i handeln mellan de rika länderna och de fattiga ökas varuutbytet, och därigenom kommer de fattiga länderna att få en förbättrad ställning. Herr talman! Jag vill avsluta mitt inlägg med att uttrycka en förhoppning, att det skall vara möjligt för oss att kunna gå ut i den offentliga debatten med så mycket sakmaterial som möjligt. Det är väl alldeles uppenbart att den svenska allmänheten är mycket dåligt informerad om vad EFTA och EEC-diskussionen rör sig om. Problemen är så svåra och det är besvärligt att nå ut till folk. Man låter en skara politiker och experter lösa problemen över huvudena på folk. Det måste vara en viktig uppgift för oss alla att i vår politiska verk samhet i kammarens talarstol och utanför detta hus försöka popularisera marknadsdiskussionen så att det svenska folket så långt som möjligt kommer att delta i en debatt och ett funderande omkring dessa frågor, som i framtiden har så stor betydelse för oss alla. Jag vill gärna instämma med de önskemål som framförts förut i dag att vi skall låta det material som utrikesnämndens ledamöter fått — men i det omarbetade skick som torde vara nödvändigt — snarast bli tillgängligt för en-så bred publik som möjligt. Jag tror inte att vi skall tillsätta — som bl.a. herr Hansson i Skegrie ville — något slags parlamentarisk delegation vid sidan av de organ som redan arbetar i riksdagen. Jag har över huvud taget inget intresse av att nya organ tillsätts, där vi bakom stängda dörrar får tillfälle att diskutera saker som vi är rädda att tala om inför offentligheten. Jag anser att en dylik parlamentarisk delegation skulle vara lika meningslös som rundabordskonferensen på det ekonomiska området. Låt oss, herr talman, så långt som möjligt föra debatten i och utanför riksdagen offentligt. Till sist vill jag instämma i Johannes Antonssons önskan att vi inte skall använda marknadsfrågorna som politiska slagträn i hemmadebatten. Det är alldeles för viktiga och på lång sikt kanske ödesdigra frågor för att vi skall låta dem hamna i rent taktiska resonemang. Herr talman! En öppen debatt som syftar till att lösa sakfrågorna kommer naturligtvis i det långa loppet att mest gagna den sak vi nu talar om.
Herr talman! U-ländernas roll har understrukits av praktiskt taget alla talare i denna debatt och den fråga som är intressant är: Kommer våra möjligheter att göra en aktiv u-landsinsats att försvåras om Sverige anslutes till EEC i medlemskapets eller = associeringens form? Det finns de — i denna kammare oftast herr Hermansson — som anser det och som brukar hänvisa till att EEC bygger upp en hög tullmur omkring sig och att organisationens syfte främst är att gagna den interna handeln och det egna välståndet. EEC är en »rikemansklubb». I viss mening är det naturligtvis riktigt. EEC är en sammanslutning av rika västeuropeiska industristater som dessutom, genom att de sammansluter sig, blir ännu rikare. Frågan är då, om detta är till nackdel för u-länderna. Någon automatisk nackdel för u-länderna kan det naturligtvis inte vara att enskilda i-länder eller samarbetande grupper av i-länder blir rikare. Tvärtom är en fortsatt ekonomisk tillväxt i i-länderna en förutsättning för att dessa länder skall kunna hjälpa de fattiga länderna. Är då EEC-länderna beredda att använda sina växande resurser för bistånd till u-länderna i någon större utsträckning? Talar deras hittillsvarande insatser för att vi skulle ha bättre möjligheter att föra en generös u-landspolitik utanför än innanför EEC? Och dessutom: Är EEC:s u-landshandelspolitik sådan att vi på det området skulle gynna u-länderna bättre genom att ställa oss utanför Gemensamma marknaden även i fortsättningen? Vad först gäller EEC:s och de enskilda EEC-ländernas biståndspolitik, så utfaller en jämförelse knappast till Sveriges förmån. Sverige ligger tillsammans med de övriga nordiska länderna i botten på tabellen i fråga om bistånd i andel av bruttonationalprodukten, medan de två länder som toppar listan — om man enbart ser till offentliga gåvobistånd — är de två EEC-länderna Frankrike och Belgien. Siffrorna blir inte bättre för Sveriges del om man medräknar allt slags u-landsbistånd. Därutöver har EEC gjort ganska omfattande åtaganden gentemot de 18 afrikanska länder som är associerade till den gemensamma marknaden. Den främsta avsikten med det avtalet är ju att ge dessa länder en gynnsam handelspolitisk behandling. Men nästan lika viktigt för dem är och har varit EEC:s två utvecklingsfonder. Den första av dessa betalade under åren 1958—1962 ut närmare 3 miljarder svenska kronor i sociala och ekonomiska investeringar och tekniskt bistånd. Den andra kommer fram till 1968 års slut att satsa mer än 4 miljarder svenska kronor i sociala och ekonomiska investeringar, hjälp till differentiering av produktionen, prisstödjande åtgärder, strukturförbättrande åtgärder och teknisk assistans i samband med investeringar. Det är alltså relativt betydande belopp som EEC satsar i olika former av ulandshjälp genom dessa fonder som ändå bara svarar för cirka 15 procent av EEC-ländernas gåvobistånd och 6 procent av det totala u-hjälpsbiståndet från sexstatsgruppen. Utvecklingsfonden ingår som ett led i det s.k. Yaoundé-avtalet, som Sverige också skulle bli anslutet till vid ett medlemskap, möjligen också vid en associering. Vi skulle alltså — om vi utgår från att vi inte har för avsikt att minska vår insats i förhållande till den vi gjort före anslutningen — genom en anslutning till EEC snarast stimuleras till en volymmässig ökning av våra u-landsinsatser. Vad innebär då tullmuren? Jag vill inom parentes gärna instämma i herr Alemyrs uttalande, att det finns en tendens i debatten att ha en övertro på vad tullarna betyder för u-länderna. Att de betyder en del är oomtvistligt, men påståendet att ett avskaffande av tullarna på vissa tropiska produkter — som man gjort ett väldigt stort nummer av i debatten — skulle ha någon avgörande betydelse för u-landshandeln har visat sig vara felaktigt. Det kan ifrågasättas, om det inte hade varit bättre för Sverige att gå på samma linje som danskarna; man behåller tullarna och skatterna men använder de pengar som fly ter in för ett vidgat bistånd. På det viset kommer denna åtgärd direkt uländerna till godo. Det gör den i regel annars inte, i varje fall inte när marknaden — såsom i Sveriges fall när det gäller kaffe och de andra produkter som berörs av tullavvecklingen — i hög grad är mättad. Sverige har emellertid lägre tullar än vad EEC har och kommer att få sedan harmoniseringen är slutförd den 1 juli nästa år. Har vi då inte lättare, måste man fråga sig, att ta emot u-landsprodukter om vi stannar kvar utanför EEC-tullmuren än om Sverige blir medlem eller associerad stat? Studerar man handelsstatistiken närmare, får man klart för sig, som jag nämnde nyss, att tullarna uppenbarligen inte behöver spela så särskilt stor roll. Trots att vi har lägre tullar, även om de inte är avsevärt lägre — på vissa tropiska produkter har vi dock inga tullar alls — är vår u-landsandel i procent av importen nästan bara hälften så stor som EEC-ländernas. På jordbruksområdet är importskyddet naturligtvis betydelsefullt. Där är det ju prohibitivt för att skydda vår egen jordbruksnäring. För u-länderna spelar det, skulle jag tänka mig, ganska liten roll om vi står utanför eller går in i EEC. De kommer under alla förhållanden att få sälja mycket litet till oss. Vi vet dessutom hur det går om något u-land skulle försöka utnyttja våra låga tullar. Det sades visserligen från regeringshåll att det var emot våra principer att införa restriktioner för trikåimporten från Sydkorea, men vi gjorde det i alla fall för att skydda vår egen trikåindustri. Vi tillgrep just den metod som vi ofta anklagar EEC-länderna för att använda. Ingenting säger att vi inte kommer att göra det igen, när något annat u-land hotar någon annan del av den svenska produktionen. Nu finns det fördenskull ingen anledning att utan vidare nedvärdera nackdelarna för u-länderna — liksom för andra icke EEC-länder — av att EEC främst syftar till att utveckla den interna handeln. Följden måste naturligtvis bli att handelsutbytet med andra länder blir mindre än det annars skulle ha varit. En relativ minskning har också skett — det gäller också för handeln mellan EEC och u-länderna. I fråga om handeln mellan industrialiserade länder och u-länder gäller tyvärr minskningen under 1960-talet inte bara visavi EEC utan praktiskt taget alla industriländer. I den mån man kan tala om några skillnader i detta avseende mellan de olika industriländerna talar de snarast för att u-länderna har missgynnats minst i handeln med EEC. En indexberäkning i den officiella FN-statistiken visar att om man sätter 1961 års siffra till 100 var u-landsimporten 1966 till EEC 144 men till EFTA bara 118. Det verkar inte heller som om denna större ökning för EEC skulle bero på att Gemensamma marknaden från början hade en lägre andel u-landsimport än EFTA. Tvärtom har u-landsandelen av importen gått ned kraftigare inom EFTA-länderna än inom EEC-länderna, som också har en lägre minskning än i-länderna totalt. Nu kanske någon invänder att dessa fina siffror för EEC:s handel med uländerna beror på de specialförmåner som EEC beviljar de 18 afrikanska länder som är associerade med Gemensamma marknaden — ett preferenssystem som enligt mångas mening innebär en allvarlig diskriminering av de icke associerade u-länderna. I och för sig skulle man kunna vända på resonemanget och säga, att medan andra i-länder inte ger några preferenser alls får ändå 18 u-länder speciella förmåner i sin handel med EEC-staterna. Det finns inga u-länder som kan sälja t.ex. sportartiklar tullfritt till Sverige, men det finns 18 som kan göra det till EEC-länderna. Naturligtvis finner även jag anledning att vara kritisk mot preferenssystem som sådana, eftersom de i regel är uppbyggda på det viset att de diskriminerar länder som inte ingår i systemet. EEC:s preferensbehandling av de afrikanska Yaoundé-staterna skulle t.ex. kunna innebära att andra u-länder förlorade marknader de tidigare haft både inom de associerade u-länderna — det avser alltså handeln mellan olika u-länder — och inom EEC-länderna. Yaoundé-avtalet är emellertid inte något helt slutet preferenssystem; avstegen från att ensidigt gynna de associerade staterna är flera. När EEC redan i samband med att det senaste avtalet trädde i kraft år 1964 helt eliminerade tullarna på nio tropiska produkter, däribland kaffe, te och kakao, sänktes de samtidigt med 25 procent även gentemot de icke associerade staterna. Dessutom har EEC samtyckt till att sluta ömsesidiga bilaterala handelsavtal med andra u-länder, t.ex. Indien och Pakistan. EEC deltar också i förhandlingarna om globala avtal rörande jordbruksprodukter inom världshandelskonferensens ram. Och framför allt: associeringsmöjligheten står öppen för andra u-länder också. Nigeria anslöt sig 1966 och tillhör nu alltså både det engelska samväldet och EEC-området. De s.k. Maghrebländerna Marocko, Algeriet, Tunisien och Libyen är intresserade, och med Kenya, Tanzania och Uganda pågår redan förhandlingar. Sedan det första avtalet ingicks har också Turkiet anslutit sig, och från början var Grekland — som väl också måste betraktas som ett u-land i detta avseende — som bekant också associerat till EEC. Utvecklingen har också visat att samtidigt som de associerade staterna kunnat dra betydande fördelar av associeringsavtalet med EEC — och där är det kanske i lika hög grad utvecklingsfonderna som de handelspolitiska förmånerna som har varit värdefulla — har specialförmånerna till de associerade inte i någon nämnvärd utsträckning behövt gå ut över övriga u-länders handel med EEC-staterna. Bortsett från Guinea — den enda av de f. d. franska besittningarna som ställde sig utanför associationsavtalet — har enligt EEC-statistiken alla icke-associerade länder i stort sett kunnat fortsätta att utveckla sin handel med EEC-staterna. Av sju undersökta latinamerikanska länder har samtliga en väsentligt större exportökning till De sex än vad de associerade staterna har. Tillsammans med Guinea är det i själva verket bara tre av de icke-associerade länderna som inte har en större exportökning till EEC-länderna än vad de associerade har. Statistiken omfattar tiden 1959—1965. Jag har inte redovisat dessa tendenser för att vilja göra gällande att uländerna i stort sett kan vara nöjda med EEC:s biståndsinsatser. U-länderna har över huvud taget ingen anledning att vara nöjda med några i-länders insatser på det området. Men de har hittills i stort sett kunnat räkna med större eller i varje fall lika stora insatser från Sexstaternas sida som från många andra industriländer. Jag har inte heller velat påstå, att EEC:s handelspolitik gentemot u-länderna inte skulle kunna vara generösare än den är; jag har bara velat visa att det är fel att påstå att de medvetet skulle ha diskriminerats. I själva verket har u-länderna haft större utbyte av handeln med EEC-länderna än med många industriländer som haft betydligt lägre tullar, inklusive Sverige. Siffrorna säger naturligtvis inte heller något bestämt om framtiden, bara vad som hittills har hänt. Sammanfattningsvis tycker jag att det finns anledning påminna om fyra punkter, när man bedömer våra möjligheter att föra en aktiv u-landspolitik innanför respektive utanför EEC. 1. EEC-länderna ger en betydligt mera avancerad u-hjälp än Sverige och mer än de flesta andra industriländer. Därutöver har EEC hittills som organisation avsatt mer än sju miljarder svens ka kronor i utvecklingsbistånd till de 18 afrikanska länder som är associerade med Gemenskapen. 2. U-landshandelns andel i EEC:s import är större än den är inom EFTA området och nästan dubbelt så stor som för Sverige. Det är riktigt att generellt sett minskar handeln mellan industrioch u-länder, men den minskningen har varit lägre för EEC-området än för industriländerna totalt. 3. Associeringen av de 18 afrikanska staterna har inte heller inneburit någon påvisbar diskriminering av andra uländer. 4. Den ökade ekonomiska tillväxt som är en följd av EEC-samarbetet ökar sexstaternas möjligheter att göra kraftfulla biståndsinsatser och är alltså — tvärt emot att vara till någon nackdel — till nytta för u-länderna. För Sveriges del tycker jag att det finns anledning dra två slutsatser av detta. 1. Eftersom vår u-landspolitik är väsentligt mindre aktiv, mindre generös än EEC:s, kan vi av omsorg om u-länderna knappast ställa oss utanför. 2. Även om vi räknar med en ändring till det bättre när det gäller våra relationer med u-länderna i framtiden, måste vi acceptera att den svenska sjumiljonersmarknaden betyder oändligt mycket mindre för u-länderna än ett stor-EEC med närmare 300 miljoner invånare. Också mycket små förändringar av EEC:s politik i u-landsvänlig riktning kommer att betyda mer än de eventuella förmåner vi är beredda att ge u-länderna på en isolerad svensk marknad. Till sist: Är vi inställda på att föra en mera u-landsvänlig politik i fortsättningen, gör vi det enligt min mening effektivare inom EEC än utanför.

Herr talman! Den hårdare konkurrensen från andra länder har gjort att lönsamheten inom de svagare skogsproduktionsområdena i vårt land minskat för varje år. Det är en utveckling som måste inge en viss oro. Det är länen i Norrland som i största utsträckning drabbas av detta. Hur våra skogsmarker utnyttjas är en sak som inte enbart angår de som äger skogen, det är en sak som angår alla och framför allt de som har sin sysselsättning inom skogsbruket och skogsindustrin. Hela vår samhällsekonomi är beroende av skogsproduktionen. Man frågar sig vad som kommer att hända om lönsamheten sjunker ytterligare och nollzonerna ökar? Här måste något göras snabbt för att få en klarare bild av den utveckling som håller på att ske. Med stöd av ovanstående hemställer jag om kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet få framställa följande frågor: Har statsrådet observerat att på grund av hårdare konkurrens från andra länder har lönsamheten inom de svagare skogsproduktionsområdena i vårt land minskat för varje år och skogsbruket och skogsindustrin förlorat virkesavkastningen inom stora delar av dessa områden? Anser statsrådet att samhället och skogsindustrin har råd att undvara dessa virkesproducerande områden i framtiden? Kommer statsrådet att vidtaga några åtgärder, exempelvis en riksomfattande översiktsplanering, som belyser och ger svar på denna viktiga fråga och vilka områden det i första hand kommer att gälla?

Herr talman! I en diskussion om Sveriges anslutning till större marknad är det betydelsefullt att betrakta konsekvenserna för samtliga näringsgrenar. Vanligtvis berörs exportnäringarnas situation. De har i många fall utnyttjat möjligheten att flytta produktion ut ur landet, ofta för att komma innanför den gemensamma marknadens tullmurar. Detta har skett i en sådan utsträckning att var sjätte anställd i svenska företag arbetar utanför Sveriges gränser. Denna utflyttning tenderar också att öka. Detta är givetvis inte bara av ondo så länge återflödet av kapital är betryggande, så länge vår sysselsättning inte äventyras och så länge den mindre företagsamheten, som inte har denna utflyttningsmöjlighet, kan fortsätta att fungera som bland annat underleverantörer till exportindustrin. Vi har emellertid ännu en näring som aldrig kan tänkas flytta utanför vårt lands gränser. Det är jordbruksnäringen. Vid bildandet av EEC låg den största svårigheten i att försöka åstadkomma en gemensam jordbrukspolitik. I dag har man i huvudsak lyckats. även för nytillkommande medlemmar kommer emellertid vissa svårigheter att uppstå när det gäller anpassningen av den egna jordbrukspolitiken till den av EEC redan fastställda. Att förneka det vore orealistiskt. Klimat och jordkvaliteter liksom produktionsutfall varierar länder emellan. För vår del i Sverige kommer dessutom det ovedersägliga kravet på en tillräckligt hög självförsörjningsgrad. Det går inte att slå undan jordbrukets krav vid en anpassning till den gemensamma marknaden under förespegling att det ordnar sig alltid. Man behöver bara erinra sig Kennedyronden i våras, som handelsministern här tog upp i sitt inledningsanförande och som han, fru Eriksson i Stockholm och flera andra varmt lovordade. Man uttrycker sin glädje över den cirka 35-procentiga tullsänkning som har kommit industriprodukterna till del. Men slutresultatet vad gäller förhandlingarna angående jordbruksprodukter — välkommet så till vida att det åtminstone inte orsakade att Kennedyronden brakade samman, vilket var nära — visade på betydligt sämre överenskommelser för dessa pro dukter än för industriprodukter. Detta berörde inte handelsministern. Det verkligt stora internationella samarbetet när det gäller jordbrukspolitik och handel med jordbruksprodukter befinner sig på ett begynnelsestadium, och det är ännu svårt att se någon ljusning. Inom EEC har man lyckats bättre — det fastslogs bl.a. när ansökningarna från England, Irland, Norge och Danmark preliminärt behandlades. Samtidigt påpekades också att det är omöjligt för de ansökande länderna att från den ena dagen till den andra övergå direkt till EEC:s jordbrukspolitik. EEC är nämligen inte villigt att ompröva de med möda ernådda riktlinjerna för sin jordbrukspolitik även om, som man säger, en framtida anpassning till nya medlemsländers krav kan bli möjlig. De orden kommer med all sannolikhet att gälla också vid behandlingen av den svenska ansökan. Genom oklarheten i formuleringen tar emellertid regeringen själv risken att vi i framtiden inte får någon möjlighet att påverka utvecklingen av den europeiska jordbrukspolitiken. Som associerade får vi nämligen inte möjlighet att framställa några krav till vilka politiken kan anpassas. Detta gäller givetvis alla näringsgrenar, men alldeles speciellt olyckligt vore det för jordbruket eftersom detta, som jag sade, är geografiskt bundet och måste existera vidare. Hittills har vi kunnat föra en isolerad jordbrukspolitik, men vid en utökning av Gemensamma marknaden med uteslutning av Sverige skulle jordbrukets situation försvåras ytterligare. Hur bedömer vi i dag våra möjligheter? I den allmänna debatten talas ofta om Sveriges anslutning till De sex. Detta innebär en begränsning i tänkandet, därför att det här inte är fråga om att utöka De sex till sju som fallet var år 1962, utan frågan gäller att bilda en mycket större handelsgemenskap som, om allt går väl, kommer att omfatta samtliga 19 västeuropeiska stater. De grundläggande reglerna för denna Gemenskap är redan fastlagda. För oss gäller det att undersöka våra möjligheter att anpassa oss till dessa regler. Vad beträffar jordbruket vet vi att våra produktionspriser kan hävda sig mot dem som fastställts för den gemensamma marknaden. Orsaken därtill är vårt jordbruks ökade mekanisering och vårt goda tekniska och vetenskapliga kunnande. Detta gäller i dag. Samtidigt sker det saker och ting inom den europeiska marknaden. Den gemensamma jordbruksfonden har förutom sin ekonomiska funktion att också verka för en fortgående rationalisering av EEC:s jordbrukspolitik, vilket kommer att få konsekvenser när det gäller produktionspris på den gemensamma marknadens jordbruksprodukter. Deras produktion kommer också att effektiveras och förbilligas. Den ekonomiska vinsten måste emellertid för lång tid framöver komma jordbrukarna till godo för att i någon mån utjämna de stora inkomstskillnaderna mellan industrioch jordbruksarbetare. En bedömning ger ändå vid handen att EEC-priserna på jordbruksprodukter inte kommer att sjunka inom den närmaste femårsperioden, om ens någonsin. Detta betyder emellertid inte att vår konkurrenskraft nödvändigtvis kommer att vara lika god. Man glömmer ofta bort att även inom jordbruksproduktionen utgör lönekostnaden en inte oväsentlig del. En fortsatt inflationspolitik i vårt land med allt högre lönekrav för att möta kostnadsstegringar måste med all rätt innebära att jordbrukarnas rättmätiga krav på inkomstlikställighet också hos oss måste uppfyllas. Våra produktionspriser inom jordbruket hänger nära samman med hela den ekonomiska politiken. Konsekvenserna av denna har visat sig inom näringslivet i övrigt och kommer också att visa sig inom jordbruksnäringen. Handelsminister Lange gör det inte lättare för jordbruket genom oklarheten i den svenska ansökan. Efter vilka riktlinjer skall det svenska jordbruket arbeta? Ingen betvivlar EEC:s kompetens att förändra reglerna för import från tredje land, om avsättningen av den egna produktionen äventyras. Dessutom beviljar EEC exportåterbäring och skapar ökade svårigheter för de utom marknaden befintliga producenterna. För vårt land och för våra jordbrukare kommer det att få en avgörande betydelse om vi godtas som fullvärdig medlem eller inte. Det gäller vår möjlighet att påverka prispolitiken, tullpolitiken och prisregleringarna, som kommer att fastställas med olika årsintervaller. Hur påverkas vår produktion om vi kommer med i EEC? Låt mig ta ett exempel: socker. EEC är nu praktiskt taget självförsörjande när det gäller socker, men en utökning med de fem länder, som nu har lämnat in ansökan om medlemskap, skulle sänka självförsörjningsgraden till 75 procent. Ett medlemskap skulle alltså kunna innebära helt andra förutsättningar för vår sockerproduktion. Vi kan i dag konstatera att vårt betydande överskott av nötkött har måst avsättas inom EEC med nödvändig anpassning till de ökade tullarna och resulterat i en nedgång i exportpriserna med drygt 10 procent. Skulle vi kanske genom en anslutning till EEC kunna öka vår animalieproduktion och få avsättning för vårt överskott av smör inom EEC till helt andra priser än dem vi får ut i dag? Detta är frågor som vi ännu inte fått något svar på, och det är för jordbruket väsentliga frågor. Herr talman! En omläggning av vår produktion är inte gjord i en handvändning, ty vi sysslar med levande produkter. Naturligtvis kan handelsministern säga att dessa frågor inte kan besvaras annat än av EEC — det är de som nu har bollen. Men man borde nog veta vad det är för boll som har kastats; annars kan det vara bra svårt att parera motkastet, när det kommer. Inte heller får man tro att alla problem inom EEC redan är lösta. När ministerrådet nyligen sammanträdde påpekade man bl.a., att den fria handeln försvårats på grund av att enhetliga regler inte gäller för veterinärmedicinska och sanitära krav vid handel med kött. Tysk och fransk fläskexport till Italien hade förhindrats i oroväckande hög grad. Gemensamma regler måste utarbetas. Men associerade medlemmar får inget att säga till om när det gäller utarbetandet av dessa regler, lika litet som när det gäller sådana frågor som standardisering av kvalitetskrav och jämförelsekoefficienter mellan olika produktkvaliteter. Detta är inte nya områden för oss, men det är områden där vi själva kunnat ställa våra standardkrav. I framtiden blir det nödvändigt med en anpassning till internationella definitioner. För oss gäller detta inte bara exporten till EEC, utan vi kommer också på den övriga marknaden att få konkurrera med Gemensamma marknaden, och våra möjligheter kommer att försvåras om vi inte tillämpar samma standardkrav. Jag vill i detta sammanhang också polemisera mot herr Alemyrs sätt att skrämma oss med att vi eventuellt skulle få högre konsumentpriser vid en anslutning till EEC. Denna skrämselpropaganda kan omedelbart läggas ned. Vid en jämförelse mellan konsumentprisindex på livsmedel i Sverige och i den Gemensamma marknaden med 1958 som basår visar det sig, att index för Sverige har stigit med 6 enheter mellan 1966 och 1967 medan det för den Gemensamma marknaden i genomsnitt stigit 2 enheter. Jag tycker att dessa siffror talar ett tydligt språk om var konsumentprisökningen varit störst. Vår ökning lär inte minska i storlek så länge vår överskottsexport måste ske till orimligt låga priser och med betydande avsättningssvårigheter. Den ständiga prishöjningen gäller alla våra produkter och är, såsom jag framhöll, till stor del en följd av regeringens ekonomiska politik. Det borde åtminstone ligga i regeringens intresse att svara för bättre möjligheter när det gäller avsättning av våra jordbruksprodukter. Här har talats mycket om den svenska neutraliteten. Herr talman! Svensk neutralitet går över huvud taget inte att upprätthålla utan tillräcklig jordbruksproduktion. Men en jordbruksproduktion som i avspärrningstider är tillräcklig måste i fredstid motsvaras av en produktion som blir delaktig av Gemensamma marknadens avsättningsmöjligheter.

Herr talman! Jag undrar om inte fru Sundberg har missuppfattat vad som menas med fullt medlemskap. Vid fullt medlemskap måste vi nämligen acceptera den jordbrukspolitik som bestäms av EEC-staterna. Men med den öppna form för anslutning som nu begärts har vi möjligheter att också begära förhandlingar om skydd för vår egen livsmedelsförsörjning vid = avspärrning. Det är ju ett krav vi har ställt för att kunna upprätthålla vår neutralitet. Det är riktigt att man inom svenskt jordbruk förklarat sig beredd att acceptera EEC, men då har man utgått ifrån den höga rationaliseringsstandard vi har. Vi tror att vi med den skall kunna klara konkurrensen. Detta gäller i varje fall våra bästa jordbruksområden. Men vi skall ha klart för oss att svenskt jordbruk arbetar under mycket olika betingelser. Jag har den uppfattningen att ett av de krav, vi måste ställa och som vi, tack vare den ansökan som inlämnats, har möjlighet att ta upp förhandlingar om, är undantagsbestämmelser för det norrländska jordbruket och kanske också för vissa delar av det mellansvenska. Det har vi ingen möjlighet till om vi utan vidare skulle acceptera fullt medlemskap.
Herr talman! Nej, herr Hansson i Skegrie, jag har inte missuppfattat skillnaden mellan fullt medlemskap och association när det gäller anslutning till Gemensamma marknaden. Jag vill bara nämna ett exempel därpå. Norge har ansökt om fullt medlemskap. I denna ansökan har Norge ställt, om jag minns rätt, fem förhandlingskrav, som är ovedersägliga. Ett av kraven är en begäran om speciella hänsynstaganden på grund av topografiska och klimatologiska förhållanden för norsk jordbruksproduktion. En annan — och den mest välbekanta — av de förhandlingsfrågor som Norge har tagit upp gäller det norska fisket och dess svårigheter att kunna hävda sig i en gemensam marknad. Dessa krav på förhandlingar inom för Norge väsentliga områden har framförts i samband med Norges ansökan om fullt medlem skap. Beträffande våra ökade förhandlingsmöjligheter vid association vill jag framhålla att jag vet att jordbruksministermötet i Luxemburg gjorde närmast diktatoriska uttalanden om vilka möjligheter som fanns för Grekland och något annat också associerat land att sälja sina produkter inom Gemensamma marknaden. Men såsom jag ser det — och där tror jag herr Hansson i Skegrie och jag är överens — är det väsentliga vid ett fullt medlemskap att vi får reella och konkreta möjligheter att påverka den framtida europeiska jordbrukspolitikens utformning.

Herr talman! Fru Sundberg tycks ha missuppfattat formen för vår ansökan. Vi har inte begärt en anslutning i associationsform. Vi har hållit formen för anslutning öppen. Det kan vara en form, vilken, som jag sade, kan variera mellan fullt medlemskap och association. Det är inte tvunget att det skall vara enbart association.

Herr talman! Jag är mycket ledsen över att behöva lämna den mycket hemtrevliga diskussionen mellan de skånska representanterna. Jag måste nämligen bege mig långt bort, ända till Förenta staterna, det ledande industrilandet. Jag har för avsikt att beröra tendenser inom det amerikanska näringslivet, framför allt industrin, och se i vilken utsträckning dessa tendenser kan bedömas komma att återfinnas i Europa. I anslutning därtill vill jag sedan dra några slutsatser beträffande vårt lands och hela Nordens möjligheter att klara sig i denna situation.

Galbraith har kommit fram till att vad som karakteriserar utvecklingen är något som kan kallas för teknostruktur. Det namnet används i boken för att beskriva det näringsliv som finns och som håller på att utvecklas i Förenta staterna. Teknostrukturen kännetecknas av 500 å 600 ledande industriföretag som «tillsammans svarar för ungefär två tredjedelar av den samlade industriproduktionen i Förenta staterna, och den andelen växer för varje år. Det karakteristiska för dessa storföretag, bland vilka kan återfinnas Ford Motor Company, General Motors och andra giganter, är att de kan praktiskt taget reglera sin egen marknad. De kan bestämma sina egna priser, och de kan bestämma hur mycket de skall använ da för utvecklingsarbete, för expansion 0. s. Vv. De är sålunda suveräna inom respektive områden. Det karakteriseras också av att de inte har ägare i gammaldags mening. Visserligen är det aktieägare som utser den ledning, direktion, som skall finnas för företaget, men denna ledning av anställda rekryterar sig själv. Ägandeinflytandet fungerar inte direkt på samma sätt som i den gamla typen av företag som professor Galbraith kallar för entreprenörföretag. Vidare är det karakteristiskt för dessa storföretag av denna nya teknostruktur att de för att kunna fungera är oerhört beroende av samhället, av staten. De är beroende i flera hänseenden; bl.a. måste samhället hela tiden se till att det skapas en tillräckligt stor efterfrågan, så att dessa företag kan få utrymme för sina expansionsplaner, Staten måste garantera att efterfrågan hålles uppe. Om det blir konjunkturomslag är det första krav, som dessa företag ställer på den ekonomiska ledningen i landet, att den skall säkerställa, att det pumpas in tillräckligt med köpkraft, så att dessa företag skall kunna fungera. Det andra kravet är att samhället måste säkerställa att det sörjs för tillräckligt med utbildning och forskning för att dessa företags långsiktiga intressen skall kunna tillgodoses, så att de snabbt skall kunna hänga med i utvecklingen. Det betyder också att samhället självt skall satsa på sådana projekt i efterfrågeskapande riktning som kombinerar en mycket hög grad av forskning tillsammans med ett högt tekniskt utvecklingsarbete. Det återfinns framför allt i sådana grenar som t.ex. försvaret, rymdforskningen och liknande projekt.

Man har koncentrerat sig på lösningen av de tekniska och teknologiska problemen, medan de sociala överlämnas med något kall hand till samhället. Vidare är man mycket litet intresserad av själva miljön och de jättelika frågor som på detta område tornar upp sig i det industrialiserade samhället: vattenproblemen, <:luftföroreningarnas problem m.m. — miljöhygienens problem som de också kan kallas. Det verkar också som om denna teknostruktur har mycket litet intresse för estetiska och konstnärliga spörsmål och över huvud taget för sådant, som människorna under tidigare århundraden av utveckling har fäst mycket stort avseende vid. Herr talman! Varför har jag gjort denna beskrivning av moderna utvecklingstendenser i det amerikanska samhället? Jag har gjort det av flera skäl. Det ena är att den här amerikanska samhällstypen, teknostrukturen, i realiteten mycket liknar den företagsstruktur som finns i Sovjetunionen. I den utsträckning som Sovjetunionen t.ex. kan omskapa sina egna industriella giganter, så att de fungerar mera i konsumenternas intresse, och i samma utsträckning som konsumenterna också mera kan påverka dessa giganter kommer det att bli större överensstämmelse mellan dessa båda världsmakters ekonomiska system. Man är alltså på väg att glida in i någonting som skulle kunna kallas en internationell form för hushållning, som gärna kan betecknas med detta som jag tycker mycket karakteristiska namn »teknostruktur». Denna företeelse är gemensam för både öst och väst. Denna teknostruktur sprider sig i dag med stor kraft till Europa och är där under full utveckling. Det sker på flera vägar, bl.a. på det sättet att den amerikanska = teknostrukturen investerar mycket kapital i Europa. Varje år får Västeuropa av sitt totala investeringsbehov ungefär 5 procent från Förenta staterna. Det förefaller kanske inte vara så mycket, men dessa 5 procent av Europas investeringsbehov placeras inom de ledande och mest expansiva näringsgrenarna och industrigrenarna.

Omsättningen inom de amerikanska företagen i Europa uppgår till omkring 17 miljarder dollar, alltså en summa motsvarande vad handeln mellan EEC länderna ger och lika mycket som Frankrikes totalbudget. Det rör sig följaktligen i själva verket om gigantiska belopp. I Frankrike finns i dag ungefär 800 utländska företag etablerade, som svarar för cirka 15 procent av den franska industriproduktionen. Då är det att märka att fransmännen och de Gaulle försöker motverka denna utländska investering i Frankrike — säkert med ringa framgång. Förutom denna amerikanska investeringsverksamhet i Europa håller de stora industriföretagen i Europa på att fusionera över gränserna. I dag finns det i Europa ungefär 50 storföretag i amerikansk mening. Men om de verkligen skall kunna hävda sig i förhållande till de amerikanska giganterna måste de fördubbla sitt kapital fram till början av 1970-talet. Det innebär att de måste skaffa ungefär 10 000 miljoner dollar i investeringskapital. Detta kommer de inte att göra, och därför kommer de i stället att fusionera. Inom järnoch stålindustrin äger denna utveckling rum, och beträffande bilindustrin kommer den ganska snart. Vi kan räkna med fusioner inom hela energiområdet. Alla dessa fusioner leder fram till en ny lokaliseringspolitik i Europa, och man kan inte göra sig en föreställning om hur omvälvande den kommer att bli. Från det stora Ruhrområdet skall järnoch stålföretag flytta ut till Atlantkusten. Kolgruvor skall slås igen och hundratusentals arbetare och tjänstemän skall friställas helt enkelt därför att man har fått en ny energitillförsel genom gasoch petroleumfyndigheterna i Holland och Nordsjön. Det är vad som nu pågår i Europa, en stark fusionering och ett starkt inflytande från den amerikanska teknostrukturen som förvandlar våra industriländer till något liknande de amerikanska. Det pågår ständigt framför våra ögon. Då kan man fråga: Vad har detta egentligen med det lilla Sverige att göra? Här lever vi, knappt åtta miljoner människor, i en trygg tillvaro. Vi har skaffat oss ett litet välstånd, som vi själva säger väl tål internationella jämförelser. Ibland när vi känner oss riktigt duktiga säger vi att vi är näst bäst i världen i fråga om välstånd och hög levnadsstandard. Ja, vi går t.o.m. så långt att vi säger att vi är världsbäst när det gäller den jämnast fördelade levnadsstandarden. Detta tror jag också är riktigt.

Det kommer att bli de 50 ledande europeiska företagen som bestämmer ödet även för oss här uppe i lilla Sverige. Men nu har vi ändå här i vårt land några försprång, som gör att vi kanske har vissa utsikter att klara oss relativt hyggligt. Det ena är att vår strukturomvandling redan har gått mycket långt. Våra medelstora och större företag — framför allt de sistnämnda — har faktiskt satt till alla klutar för att bli så effektiva som möjligt. Det pågår också för närvarande en synnerligen stark samverkan mellan fö retag i Sverige. Jag kan erinra om att det år 1958 endast förelåg ett 40-tal avtal om samverkan mellan svenska industriföretag. Under fjolåret förekom emellertid ett antal av bortåt 300 sådana avtal om samverkan mellan svenska industriföretag i form av fusioner eller andra kanske inte fullt så nära kontakter, dock i varje fall innebärande en mycket hög grad av samverkan. Tendensen har inte heller varit lägre under innevarande år, utan denna samverkansprocess för att öka konkurrenskraften pågår ständigt. En faktor i detta sammanhang är alltså att strukturomvandlingen mycket tidigt satt in med full kraft och gjort våra företag effektiva. En annan faktor är att vi har en arbetsmarknadspolitik och en arbetsmarknadsberedskap, som tål varje internationell jämförelse och som medför att omställningarna kan underlättas både för företagen och för dem som blir friställda. Något som inte skall underskattas är vidare att vi har ett fast och gott samarbete mellan arbetsmarknadens parter, som innebär att vi i vårt land antagligen kan få en mera förnuftig inkomstoch lönepolitik än kanske i flertalet andra länder. Vi kan i varje fall hoppas att så är förhållandet. Vi har också i vårt land fört en låg Prisoch lågtullspolitik, som medfört att vi inte behöver avveckla några tullmurar som skyddat vårt näringsliv. Vi har i förhållande till flertalet europeiska länder hunnit långt i dessa avvecklingssträvanden. Detta visar sig bland annat däri att de amerikanska storföretagen inom grosshandeln och detaljhandeln har övervägt att etablera sig i Sverige men vid närmare undersökningar beträffande kostnadsläget och vinstmöjligheterna funnit, att våra varuhuskedjor Tempo, Epa och Domus är så pass effektiva att det inte är lönande att upprätta några nya flerfilialföretag. Man har av detta skäl också avstått från att starta några så dana. Sedan har vi också i förhållande till vår bruttonationalprodukt stora investeringar i både forskning och utbildning. Vi kan väl också skryta med att våra innovationer inte är så dåliga, även om man skulle önska att vi på det området, framför allt när det gäller industrins innovationer, hade hållit oss framme ännu bättre. Men, herr talman, jag vill också rikta uppmärksamheten på våra grannländer. Då blir nämligen bilden — jag måste med beklagande konstatera detta — inte så gynnsam, helt enkelt därför att våra grannländer troligen underskattar styrkan i den omställningsprocess och den strukturomdaning som pågår i Europa. Grannländerna har problem, och de kommer med säkerhet att växa. I Danmark kan man redan konstatera att skeppsvarven är mindre lönsamma än i Sverige. Textilindustrin i Danmark drabbas nu av en fredskris, trots att den har väsentligt bättre skydd än vår svenska textilindustri har. I Finland är devalveringen ett faktum, och denna devalvering är närmast föranledd av att man måste skapa möjligheter för skogsindustrin och träindustrin att konkurrera på världsmarknaden. Man har ett för högt kostnadsläge inom det egna landet. Om finländarna inte lyckas klara sina inhemska Pprisproblem, kommer Finland att få ett ännu mycket mera bräckligt ekonomiskt läge än i dag, och det kan bara vara till vår nackdel. I Norge har man de växande problemen just inom pappersoch massaindustrin. Norge har mängder av småföretag av den typ som i vårt land håller på att utrationaliseras. Den processen är förestående i Norge och kommer att bli mycket smärtsam. Det är dystert att konstatera detta när det gäller våra grannländer. För deras del är en mycket besvärlig omställningsperiod förestående. De har ännu inte den beredskap som man skulle hoppas att de haft. Men det finns ändå ett par mera glädjande omständigheter även när det gäller Norden. Den ena är att vi här i Norden under de senaste tio åren inom ramen för EFTA-samarbetet har fått uppleva betydande framgångar när det gäller den internordiska samhandeln. Jag vill visa upp ett par siffror som visar hur denna samhandel har utvecklats. 1959 importerade de nordiska länderna från varandra så mycket att det betydde 13 procent av totalimporten för dessa länder. Denna siffra hade till 1966 växt till 19 procent, en betydande ökning. Men i fråga om exporten är ökningen ännu mycket större. 1959 var det 16 procent av totalexporten och 1966 hela 23 procent. De nordiska länderna exporterar till varandra nära nog en fjärdedel av sin sammanlagda export. Det finns inget handelsområde där expansionen har varit så stark som just mellan de nordiska länderna. Den expansion som förekommit inom EFTA och EEC är betydligt mindre än mellan de nordiska länderna. Det beror helt enkelt på att de nordiska länderna, för att över huvud taget kunna hävda sig i den uteckling som försiggår i Europa och Amerika, måste skapa en större hemmamarknad för sina företag. Det måste bli något av en nordisk hemmamarknad. Det räcker inte längre med en svensk, en dansk, en finländsk eller en norsk hemmamarknad, utan det måste bli ett slags nordisk hemmamarknad för de nordiska företagen. Behovet av en sådan nordisk hemmamarknad framträder också när man ser på hur de nordiska företagen börjar sluta samarbetsavtal med varandra. Jag har redan något redovisat hur sammanslagningar mellan företag äger rum inom Sverige. Så tas alltså nästa steg — de nordiska företagen börjar samverka med varandra. Det är ynkligt att vi inte har någon ordentlig officiell statistik beträffande denna samverkan mellan nordiska företag.

Och detta, herr talman, leder mig till slutfasen av mitt — kanske för långa — anförande. Jag kommer fram till att skall vi i vårt land tillsammans med våra grannar kunna klara oss i den hektiska utveckling som äger rum i Förenta staterna och som med full, för varje år — ja, för varje dag — ökande kraft pågår i Europas mitt, så måste de nordiska länderna hålla samman mera. De måste på ett helt annat sätt än tidigare enas om ett gemensamt program, tillsammans vidtaga åtgärder för att stärka sin handlingskraft och sin konkurrensförmåga. Jag skall helt kort skissera ett sjupunktsprogram rörande de åtgärder jag anser vara absolut nödvändiga. För det första måste vi komma fram till en gemensam skattelagstiftning i Norden. Momsen är redan införd i Danmark, i vårt land diskuterar vi frågan om införande av moms, i Norge har man inte kommit så långt, i Finland är en sådan diskussion avlägsen. Men skall man över huvud taget räkna med att de nordiska länderna skall få en gemensam och mer effektivt arbetande varumarknad måste också skattelagstiftningen på detta område bli gemensam. För det andra behöver företagsbeskattningens regler göras enhetliga för hela Norden så att etableringsverksamheten kan försiggå utan hinder av olika skattelagstiftning i respektive nordiska länder. För det tredje föreligger sedan gammalt ett önskemål om att vi skulle starta någon form av nordisk investeringsbank. Den frågan har varit uppe till behandling i Nordiska rådet flera gånger. En sådan bank skulle ha till syfte att finansiera större gemensamma in vesteringsprojekt, t.ex. av typen gemensam strukturomvandling av hela den nordiska pappersoch massaindustrin. Det skulle också vara önskvärt med en ökad samverkan mellan järnoch stålverken här i Norden. Detta är gigantiska uppgifter, som kommer att kräva de allra största insatser både av kapital och av all den sakkunskap som står till buds. Ett ökat samarbete är nödvändigt, därför att de övriga europeiska staterna inte kommer att vänta på oss utan i stället konkurrera ut oss i möjligaste mån om vi inte förbereder OSS. För det fjärde torde en gemensam nordisk arbetsmarknadspolitik bli nödvändig i vissa viktiga hänseenden — jag tänker framför allt på utbildning och forskning. De enskilda nordiska ländernas resurser är för små för att täcka alla viktiga områden. Vi måste göra en ordentlig arbetsfördelning och koncentrera forskningsoch utvecklingsinsatserna till sådana områden där vi verkligen har möjlighet att hävda oss. Vi måste få till stånd en arbetsfördelning mellan de nordiska länderna. Det kan behövas ett kommunalt gränssamarbete för att man skall komma fram till mest rationella lösningar när det gäller exempelvis hälsooch sjukvården och även beträffande utbildningen i glesbygdsområdena samt beträffande kommunikationerna och motsvarande uppgifter. Gränserna inom Norden får inte skilja längre. De skall tas bort och vi skall i stället få till stånd ett samarbete mellan gränskommunerna. Vi bör också för det femte — göra gemensamma ansträngningar för en produktutveckling på viktiga avsnitt inom det industriella livet, varvid vi måste koncentrera oss till de områden där vi redan har ett visst försprång. Det kan gälla kvalitetsstål, tyngre elektrisk industri och framstegen inom t.ex. den danska livsmedelsoch konservindustrin, inom vilken man gjort betydande framsteg, som bör tas till vara för hela Nordens räkning. Herr talman! Den sjätte punkten gäller gemensamma exportoch utrikeshandelsansträngningar, där vi inte kan förslösa våra krafter genom en många gånger inbördes konkurrens, som inte leder till några resultat och där vi gagnar hela saken bättre genom ett gemensamt uppträdande. För det sjunde måste vi göra allvar av våra gemensamma insatser för uhjälpen och Förenta Nationerna. Härvidlag kan Norden gemensamt göra betydligt större insatser än vi kan föreställa oss i dag, helt enkelt därför att vi är små nationer vilkas objektivitet och neutralitet i dessa internationella frågor inte kan ifrågasättas av stormakterna eller stormaktsblocken. Herr talman! Jag anser att det nordiska programmet snarast möjligt bör ges högsta möjliga prioritet. Det är fråga om att vidta realistiska åtgärder, realistiska med hänsyn dels till de utvecklingstendenser som man i dag ser i Förenta staterna och Västeuropa, dels med hänsyn till våra förpliktelser mot medborgarna här uppe i Norden.

Herr talman! Det var en ganska intressant analys som herr Kellgren gav sig in på, en analys av en problemställning som man gärna skulle vilja använda en längre tid för att debattera. Mycket av det herr Kellgren sade skulle jag vilja understryka, bl.a. den teknostruktur som är i utveckling, de stora företag i Amerika som gemensamt reglerar sin egen marknad o. s. v. Herr Kellgren menar att dessa stora företag är beroende av staten. Även jag tror att utvecklingen går dithän att företagsamheten genom strukturförändring kommer att vara mer beroende av samhällets sätt att reagera och arbeta. Så kommer det också att bli här i Sverige, och det accepterar jag. Det rör sig här om på vilket sätt och under vilka former det görs. Hur reagerar den amerikanska staten mot det amerikanska näringslivet? Det är den stora frågan. Ofta visar det sig att den reagerar precis tvärtemot den svenska staten. Man tillgriper t.ex. skattesänkning när Amerika råkat in i en viss ekonomisk situation, låt vara att man i dag diskuterar en skattehöjning med anledning av det läge som just nu föreligger. Herr Kellgren tog upp miljöfrågorna, som företagsamheten i Amerika i mycket ringa utsträckning har intresserat sig för. Det är emellertid en ganska naturlig sak på denna jättelika kontinent, där en nybyggaranda har rått sedan åtskilliga hundra år och där man haft möjligheter att glufsa för sig av nästan osinliga tillgångar. Där har man alltså glömt bort miljöfrågorna i sammanhanget. Det har vi inte gjort här i landet. Visserligen är vår miljövård mycket eftersatt — en svensk miljödebatt har först nu satts i gång — men vi kan jämföra den t.ex. med Amerikas sätt att ta hand om sina skogar. Man har raserat dessa stora tillgångar utan att sörja för återväxten. Vi började redan på 1910 och 1920 talen att återställa det kapital som vi en gång hade tagit ut ur våra skogar. Herr Kellgren berörde också integrationsfrågan, Amerikas sätt att gå ut på den europeiska marknaden och de 800 företagen i Frankrike. Herr talmannen och jag och ytterligare några personer fick reda på att 72 svenska företag är etablerade i Holland. 72 svenska företag i det lilla Holland! Vi är alltså på god väg att göra likadant! Vi har också 200 000 anställda i svenska företag utomlands. Jag kan alltså helt och fullt instämma i vad herr Kellgren sade om det sjupunktsprogram som han tog upp i sitt anförande. Gärna det! Men den nordiska marknaden får inte tas till intäkt för att vi inte med all kraft skulle försöka komma in även på europamarknaden — det vorje ju förödande för oss om vi skulle vara tvungna att stanna på den nordiska marknaden. Jag hoppas att detta inte heller var herr Kellgrens mening, utan vad han anförde var väl meningen som ett försvar för det sätt på vilket regeringen har behandlat frågan om vårt inträde på Europamarknaden. Låt mig sedan, herr talman, gå över till vad jag egentligen hade tänkt säga här. Först vill jag ta upp vad herr Antonsson sade i denna debatt om att marknadspolitiken inte bör användas som ett slagträ i den politiska debatten mellan partierna. Jag tycker detta är ett riktigt påpekande; jag tror inte att vi bör göra det. Väsentligt är att vi gör klart för oss vilken ställning vi bör inta i marknadsfrågorna, att vi analyserar dessa aspekter ordentligt och känner varandra på pulsen, så att vi inte går ut i valrörelsen utan att känna till vilken uppfattning de olika partierna intar. Därefter skall jag inskränka mig till att ta upp två frågeställningar som har anknytning till våra exportmarknadsutsikter inom EEC, reflexionerna kring Sveriges sätt att närma sig De sex samt skogsindustrins behov av att på lika konkurrensvillkor få sälja sina produkter ute i Europa. En intresserad iakttagare kan inte tycka annat än att regeringspartiet med en viss ovilja närmat sig diskussioner med De sex. Det märks inte så mycket i den regeringsdeklaration som upplästes av handelsminister Lange i dag men desto mer i de negativa uttalanden som gjordes av såväl f.d. regeringsledamöter som representanter för fackföreningsrörelsen och partiet. I likhet med fru Sundberg säger jag att herr Alemyrs synpunkter är alldeles riktiga; vi bör inte skrämma till en anslutning till EEC. Enligt min mening har man delvis gjort detta i den interna politiska debatten, den debatt som så att säga förts »ute i buskarna». Enligt tidningspressen skulle fru Ulla Lindström ställa sig negativ till EEC därför att vi har ett utlandsprogram som enligt hennes åsikt inte passar i EEC sammanhang. Ständigt ser man varningar och hör uttalanden från olika håll i kretsar som står regeringen nära, av vilka det framgår att Sverige måste föra en mer konservativ politik efter ett inträde för att anpassa sig till EEC:s arbetsformer. Det förefaller mig som om man ofta medvetet underlåter att påpeka vad som är bakgrunden till hela Europagemenskapen: genom denna skapar vi resurser som gör det möjligt att framdeles bedriva en ökad och mer framgångsrik u-hjälp, att föra en mer omfattande socialpolitik, arbetsmarknadspolitik och näringspolitik. En sådan utveckling är för oss enbart möjlig genom ett långt gående samarbete mellan länder, som har en hög teknisk-ekonomisk utveckling och ett synsätt på tingen som motsvarar vårt eget. Endast därigenom når vi nästa mål, att utveckla Gemenskapen vidare. Från den europeiska Gemenskapen borde vi lättare kunna nå både öst och väst och ställa större resurser till förfogande för unga och nya länder. Om socialdemokraterna betraktar detta som en konservativ politik må det vara hänt; det överensstämmer ganska väl med modern högerpolitik av i dag. Fru Eriksson i Stockholm har i debatten i dag berört frågan hur viktigt det är att vi får upplysning om hur EEC påverkar = arbetsmarknadsfrågor, <näringsfrågor o.s.v. Det är av betydelse att denna upplysningsverksamhet bedrives så sakligt som möjligt. Regeringen och fackföreningarna får inte underlåta att tala om vilka fördelar vi kan ha näringspolitiskt av att vara med i EEC. Det negativa uppträdande som ibland förekommer i Sverige rapporteras givetvis via tidningar, ambassader o. s. v. till dem det vederbör i Europa, och de måste fråga sig om Sverige verkligen strävar efter att komma med i EEC. Jag antecknade med glädje det klara uttalande som talmannen i denna kam mare gjorde när dessa frågor kom på tal vid vårt besök i Holland. Det behövs, och det behövdes verkligen speciellt i Holland, ty parlamentarikerna där frågade: Vad är det Sverige egentligen vill med sitt sätt att föra fram en öppen ansökan? Vad menar Sverige med neutralitet?

Det finns inom EEC tillräckligt många krafter som med skepsis ser på Sveriges och Nordens inträde utan att vi själva behöver lägga sten på bördan. LO-chefen Geijers uttalande i första kammaren i dag — borde, tycker jag, få ordentlig spridning ute i landet — att Sverige näringspolitiskt borde ha lättare än något annat land att komma in i EEC.

I dagens regeringsdeklaration tog man upp den västtyske utrikesministerns välkomnande av Sveriges ansökan. Det är värt att upprepa vad som sades härom i deklarationen: »Han konstaterade att den svenska neutraliteten ställer vissa problem med hänsyn till de politiska målen hos Gemenskapen. Samtidigt uttalade han förståelse för önskan att inte äventyra den nordiska industrimarknaden. Mot denna bakgrund förordade den tyske utrikesministern att klarläggande kontakter skulle tas mellan kommissionen och Sverige.» Det sista — »att klarläggande kon takter skulle tas mellan kommissionen och Sverige» — tolkar jag delvis såsom en inkompetensförklaring över Sveriges förmåga att göra sig förstådd. Andra kanske kan tolka det på annat sätt, men sådan är i alla fall min tolkning. Att svenska regeringen kommer att fullfölja den kurs som Sverige har intagit i integrationsfrågan genom att uttala sig så, att man i Europa många gånger inte vet vad den svenska regeringen menar, verkar beklämmande på mig. De riksdagsledamöter som var närvarande när den tyske utrikesministern talade på Kieler-Voche i juni månad har ett starkt intryck av det mycket kraftiga uttalande som han då gjorde för en nordisk anslutning. Det upprepades några dagar senare när utrikesministern Willy Brandt kom hit till Sverige, och nog uppmärksammades det. Men åtminstone gjorde jag den reflexionen att den västtyske utrikesministerns entusiasm i frågan när han lämnade Sverige inte var lika stor som när han talade på Kieler-Voche någon vecka innan han kom till Sverige. Inte kan det bero på vårt hävdande av vår neutralitet, ty Willy Brandt vet med de kontakter han har mycket väl vad den innebär. Vi har verkligen skäl att ta vara på de positiva krafter som är beredda att öppna väg för ett inträde. Låt mig sedan ta upp en näringspolitisk aspekt. Att det svenska näringslivet driver på hårt i integrationsfrågan är inte anmärkningsvärt — det är dess skyldighet inte bara mot sig självt utan även mot de anställda inom näringslivet att göra det, lika väl som det är försvarsstabens och ÖB:s skyldighet att klargöra vårt behov av ett starkt försvar. Att misstänka näringslivet för att inte omfatta vår allmänna syn på neutralitetspolitiken är ett sätt att försöka splittra den nödvändiga kraftansamlingen för att nå målet: en gemensam marknad. Hur skall man förresten kunna begära att näringslivet skall kunna analysera dessa frågor när våra parlamen tariker och t.o.m. våra ambassader har svårt att på ett tillfredsställande sätt i utlandet informera om vad Sverige menar. Jag tycker inte att vi skall misstänkliggöra dem som i praktisk handling skall försöka klara det svenska utbyggnadsjobbet i Europa. Låt mig i korthet redovisa några synpunkter på en industrigrens situation utanför och innanför EEC:s tullmurar, nämligen den svenska skogsindustrins. Sverige är en stor exportnation när det gäller trä, massa och papper. Varken inom EFTA eller EEC finns det några tullar på trä. Vi tillverkar i dag för export 1,2 miljon standards trä. 454 000 standards går till EFTA och 480 000 standards till EEC. Mer än 80 procent av vår träexport går alltså till dessa områden; endast 260 000 standards går utanför. Vi har i dag en ganska hård marknad med konkurrens från Kanada, Sovjet och Sovjets randstater och inte minst från Finland efter devalveringen. Vårt kostnadsläge är trots en alltmer automatiserad sågverksdrift högt. Vi måste därför hitta nya vägar för att nå konsumenten mera direkt. Vi måste i större utsträckning förädla våra träprodukter inom landet. Vi kan inte bara vara råvaruproducent. Denna förädling bör bestå i att vi hyvlar våra trävaror, att vi själva tillverkar varor för byggnadsindustrin o. s. v. Men på dessa förädlande produkter har vi en tull på 10 procent. Det tar fem år innan Kennedyrondens överenskommelser trappar ned den tullmuren till 5 procent, eller vad det kan bli. På trähus har vi en tull på 11,8 procent, och den kommer att öka till 14 procent innan överenskommelserna från Kennedyrundan på allvar gör sig gällande. Detta betyder att vi på ett hus, för vilket exportvärdet uppgår till 40 000 kronor, betalar inte mindre än 6 000 kronor i tull vid export. Vi är alltså handikappade med 6 000 kronor på varje trähus som vi skulle kunna sända ut. På möbler stiger tullen till 18 procent inom EEC-området innan nedtrappningen börjar, och för spånmaskiner till 13 procent. Därtill skall läggas att kostnadsläget i vårt land är högre än i EEC-staterna. Då förstår man varför det finns bara två möjligheter: vi måste antingen arbeta för att komma in i EEC eller överflytta en del av vår industri till konsumtionsområdet nere i Europa, alltså lägga den innanför EEC:s tullmurar. Några andra möjligheter finns inte. Vi har nämligen i stort sett ingen annan marknad för våra trävaror, för vår massa och för vårt papper. Vi levererar redan i dag en mycket stor mängd dit, och vi har ju en mycket hård konkurrens från våra mäktiga grannar i öst och väst. Vår massaproduktion uppgår till 7 miljoner ton. Av vår export av massa går 34 procent till EFTA av vår produktion och till EEC 45 procent. Massa är visserligen tullfri — den klarar vi alltså — men för oss är det väsentligt och viktigt att försöka förädla vår massa inom vårt eget land. Här kommer vi in på problemet beträffande pappersindustrin. Tullen på papper är 16 procent. Kennedyronden kunde för pappersindustrin inte ge oss det utbyte som i stort sett uppnåddes för ardra varor, utan vi fick nöja oss med en tullsänkning under en femårsperiod med 25 procent. Vi får alltså på det svenska papperet, en av våra huvudprodukter, behålla en tull som uppgår till 12 procent även efter fem år. Under trycket av låga cellulosapriser och exporten från Nordamerika måste Sverige, som sagt, sikta på en betydligt högre förädling. Både Italien, Frankrike och vissa delar av Västtyskland har en mängd små pappersindustrier av familjekaraktär som har utvecklats kraftigt under de senaste åren, inte minst i Italien. Det är givet att man från dessa länders sida är ganska misstänksam mot Sverige, eftersom vi om vi kommer in i Gemensamma marknaden har möjlighet att inom vårt eget land integrera massa och papper i en ganska stor omfattning och att göra det på ett mycket kraftfullt sätt.

Vår skogsindustri äger redan en mängd företag på kontinenten. Bakgrunden härtill är att man har varit rädd att vi inte får den kontakt som vi behöver. T. o. m. statens skogsindustrier har köpt in sig i företagsamhet på Europamarknaden. Mot bakgrund av den situation för skogsindustrin som jag har försökt referera skulle jag vilja fråga: Kan verkligen vår handelsminister och regeringen i övrigt sova gott om nätterna, när de ser den utveckling som pågår och som betyder minskade arbetsmöjligheter för svenskar i det egna landet? Vi måste enligt mitt förmenande upprätta positiva och aktiva förbindelser och visa att vi har verklig vilja till samarbete i europeiska sammanhang.

Herr talman! Jag är mycket tacksam för de erkännanden som herr Lothigius gjorde beträffande mitt anförande. Men jag vet inte hur mycket de är värda med tanke på herr Lothigius omdöme exempelvis om regeringens förhållande till företagsamheten i vårt land, i fråga om skatterna. Jag undrar om inte herr Lothigius underskattar eller rent av är okunnig om vad som görs för att i nuvarande läge hjälpa just företagsamheten. Vi har i vårt land två saker som man till exempel inom företagsamheten i Förenta staterna betraktar med stor avundsjuka. Det gäller den mycket gynnsamma =<:avskrivningsrätten och framför allt vårt system med investe ringsfonder. I dag tar svenska företagare i anspråk investeringsfonder till ett värde av över 1,5 miljard kronor. Under de senaste dagarna har man också släppt investeringsfonderna för uppbyggande av lager inom företagen. Det betyder att i nuvarande konjunkturläge får de svenska företagarna genom investeringsfonderna en skattelättnad på över 150 miljoner, ja bortåt 200 miljoner kronor. Det är på detta sätt som svenska regeringen i dag hjälper den svenska företagsamheten, ett system som de amerikanska företagarna skulle vara mycket lyckliga över om det hade funnits i deras land. Beträffande de amerikanska företagen i Frankrike skulle jag bara vilja säga att jag inte anmärker på de amerikanska investeringarna i Frankrike. Jag skulle hälsa med tillfredsställelse, om vi fick en del investeringar från amerikansk sida även inom det svenska näringslivet. Jag tror nämligen att vi behöver ha utökad företagsamhet litet varstans i världen, inte minst i vårt eget land.
Herr talman! Det är alldeles riktigt, herr Kellgren, att det finns detaljer i skattelagstiftningen här i landet som är annorlunda och förmånligare än i Amerika. Men på andra områden är förhållandena inte förmånligare. Tänk, herr Kellgren, på självfinansieringsfrågan, Ssjälvfinanseringen inom =:den svenska industrin kontra den amerikanska. I Amerika bemödar man sig verkligen om att inom industrin försöka upprätthålla en så hög självfinansiering som möjligt för att industrin inte skall bli beroende av kapital utifrån, statsmakters sätt att arbeta är positivare o. s. v. Där ligger amerikanerna betydligt bättre till.

Herr talman! Vi kanske inte skall diskutera problemet självfinansiering i Sverige och Förenta staterna, utan vänta med detta till remissdebatten i morgon. Det finns nämligen rätt intressanta uppgifter i konjunkturrapporten om just självfinansieringsgraden. Om herr Lothigius tar del av denna konjunkturrapport mera i detalj kanske vi i morgon med större framgång kan diskutera självfinansieringen. Den är inte alls så låg som man i allmänhet föreställer sig. Det är klart att man skulle kunna önska att våra svenska företag hade större vinster och därmed också en högre självfinansieringsgrad. Men herr Lothigius har ju redan på ett förtjänstfullt sätt berättat om vår skogsindustris beroende av utlandsmarknaderna, och jag känner inte till att det är den svenska regeringen som sätter priserna på de svenska skogsprodukterna i Storbritannien, Västtyskland, Frankrike eller någon annanstans i världen. Det är just dessa låga och fallande priser som gjort att självfinansieringsgraden minskat inom t.ex. skogsindustrin.